Fru talman! Bosse Ringholm har frågat finansministern om han kommer att verka för att det ekonomiska utrymme som frigörs genom minskade försvarsanslag används för fortsatta skattesänkningar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Utifrån förslagen i budgetpropositionerna för 2008 och 2009 har effektiviseringar och besparingar gjorts inom försvaret, främst avseende materielförsörjningen. De frigjorda medlen har dock i allt väsentligt använts för förstärkning av Försvarsmaktens operativa förmåga och ominriktningen av försvaret. I den försvarspolitiska inriktningspropositionen som lämnades till riksdagen den 19 mars 2009 bedömer regeringen att de ekonomiska nivåerna för området försvar, som regeringen redovisade i budgetpropositionen för 2009, bör vara utgångspunkten för den årliga prövningen i respektive års budgetproposition. Därmed utgår den föreslagna utformningen av det framtida försvaret ifrån de ekonomiska ramarna i budgetpropositionen för 2009 vilket innebär oförändrade försvarsanslag efter 2011. I den försvarspolitiska inriktningspropositionen bedömer regeringen vidare att ytterligare medel bör kunna frigöras genom rationaliseringar inom till exempel stödverksamheterna och att dessa medel i stället bör nyttjas för den operativa verksamheten inom försvaret. Omfattningen av denna omprioritering av medel kan klarläggas först efter noggrannare genomlysning och beräkning. Regeringen avser därför att återkomma i denna fråga.

Fru talman! Bakgrunden till min interpellation är ganska enkel. Sommaren 2007 lade finansminister Anders Borg i Almedalen fram förslag om och argumenterade mycket hårt för att man skulle skära ned försvarets kostnader med 4 miljarder kronor åren framöver. Jag kan läsa ur Expressen under rubriken Almedalen 2007. Där säger Anders Borg: Skattesänkningarna som utlovats för låg och medelinkomsttagare ska delvis betalas av neddragningar på försvaret. Vidare säger han: År 2010 ska försvarets anslag ha minskat med 4 miljarder om året eller cirka en tiondel. Enligt finansminister Borg är försvarsminister Odenberg med på noterna, skriver Expressen. Det sista vet vi inte var sant. Det första - att vi ska dra ned försvarskostnaderna med 4 miljarder kronor - verkar inte heller vara sant. Eftersom finansministern utlovade 4 miljarder kronor i sänkta försvarskostnader, har jag frågat honom om han står fast vid det. Han vill uppenbarligen inte svara utan skickar frågan vidare till den som fick överta efter det misslyckade löftet, nämligen Sten Tolgfors. Sten Tolgfors hade inte stått i den här talarstolen i dag om Borg inte hade gjort det där påståendet och sedan inte kunnat infria det hela. Det är en realitet att i det svar som jag har fått av Tolgfors har jag inte fått svar på min första fråga: Anser finansministern att det är möjligt att sänka försvarets kostnader med 4 miljarder år 2010? Ska jag tolka det som att det inte är aktuellt längre? Anders Borg är överkörd. Anders Borg är lagd åt sidan. Anders Borg profeterade 2007 om något som inte längre är aktuellt. Är det så jag ska tolka försvarsministerns svar? Det är inte längre aktuellt med de 4 miljarder som Anders Borg talade om sommaren 2007. Jag vill ha ett rakt svar på frågan. Min andra fråga gällde om det ekonomiska utrymme som kan frigöras genom det minskade försvarsanslaget ska användas för skattesänkningar på det sätt som Borg lovade sommaren 2007. Eftersom det inte blir några sänkningar av försvarsanslagen kan det uppenbarligen inte finnas några pengar för finansiering av skattesänkningar. Då får väl skattesänkningarna finansieras på det sätt som vi varnade Borg för redan 2007, nämligen det som nu håller på att inträffa, via krediter och lån. Vi lånar till skattesänkningar. Anders Borg lovade en gång sänkta försvarskostnader för att finansiera sina skattesänkningar, men i realiteten blev det inga sänkta försvarskostnader. Det blev i stället på det gamla traditionella moderata sättet: sänkta skatter finansierade med lån, skulder, underskott och en växande statsskuld. Det enda Tolgfors säger i sitt svar är att de eventuella effektiviseringar och rationaliseringar som kan göras ska komma försvaret till godo. Jag kan bara sammanfatta och konstatera att det blev ett fiasko för Anders Borgs påståenden, löften och uttalanden sommaren 2007 i Almedalen om att försvarets kostnader skulle tas ned till 2007. Det enda som blev en realitet av det löftet var att försvarsministern fick avgå. Man kan alltså säga att om finansministern inte lyckades sänka kostnaderna för försvaret med 4 miljarder lyckades han i alla fall sänka en försvarsminister och ersätta honom med en ny som nu får hålla sig till den ram som för närvarande finns. Försvaret kommer inte att bidra till någon finansiering av sänkta skatter, utan det blir som vi befarade: Sänkta skatter betalas via fortsatta lån och fortsatta underskott i statens finanser. Då känns Moderaterna igen på nytt.
Fru talman! Jag ber kammaren notera två saker. För det första deltar inte Anders Borg i den här debatten. För det andra handlar debatten om försvarsanslag. Det är det interpellationen handlar om, och det är också det jag tänker besvara. Det är alldeles korrekt som Bosse Ringholm nu beskriver att vi planerar utifrån oförändrade försvarsanslag. Den som söker glädje i sänkta försvarsanslag får i stället söka sig till oppositionen. I de motioner som Socialdemokraterna har lagt fram, liksom i motionerna från Miljöpartiet och Vänstern, finns massiva nedskärningar av svenskt försvar de kommande åren. Det är till och med så att man trappar upp de nedskärningar man föreslog i höstas från 1,8 miljarder till 2 miljarder årligen, vilket så klart kraftfullt kommer att urholka Sveriges försvarsförmåga, alternativt kasta försvaret ned i nya svarta hål. Det är heller inte utrett hur man ska läsa Socialdemokraternas motion, deras svar på inriktningspropositionen, relativt den budget de lade fram i höstas. Det enda vi förstår är att deras budget från i höstas är helt inaktuell. Vad som kommer i stället vet vi inte. Det finns en betydande splittring inom oppositionen. Det gjorde det redan i höstas. Vänsterpartiet ville öka förbandsverksamheten. Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville minska den. Miljöpartiet ville öka internationella insatser medan Bosse Ringholms socialdemokrater kraftfullt argumenterade för att gå ifrån den internationella solidariteten. Inte blev det bättre när oppositionspartierna i förra veckan vart och ett presenterade olika motioner om försvaret. Man manifesterade alltså splittringen. Miljöpartiet ville avskaffa värnplikten. Socialdemokraterna hävdade i ord att de ville ha den kvar men skrev delvis något annat i motionen. Vänstern ville att Sverige helt ska utebli från det gemensamma ansvaret i EU:s stridsgrupper. Socialdemokraterna ville sin vana trogen stoppa ledarskap i dessa stridsgrupper, men Sverige skulle ändå i någon del vara med. Det som förenade oppositionen var fortsatta kraftiga nedskärningar i försvarsbudgeten: 6 miljarder på tre år, om man ser 2010 och framåt. Besparingarna som görs innevarande år kommer dessutom till. Det var en motion utan varje form till förslag på hur man kan öka landets försvarsförmåga eller internationella ansvarstagande. Det enda man presenterade var en inriktning för sänkt användbarhet och sänkt tillgänglighet. I dag har vi möjligen, fru talman, sett den fjärde socialdemokratiska försvarspolitiska talesmannen materialisera sig. Jag har haft att göra med Anders Karlsson, Håkan Juholt, Björn von Sydow och nu Bosse Ringholm. Alla säger helt olika saker om partiets försvarspolitik. Björn von Sydow pläderade för kraftigt ökade försvarsanslag - 12 miljarder eller något sådant kostade hans förslag. Bosse Ringholm är upprörd över att de inte sänks tillräckligt mycket. Inga beräkningar, inga ekonomiska redovisningar finns i partiets försvarspolitiska motion på varifrån man ska ta dessa 2 miljarder, än mindre någon konkretion om hur det ska förverkligas. Ringholms parti Socialdemokraterna talar i sin motion om försvarets ansträngda budget, och lösningen blir att budgeten ska bantas med ytterligare 2 miljarder. Jag förstår nu på Bosse Ringholm att det inte var tillräckligt, för det är 4-6 miljarder han egentligen är ute efter. Då kan han använda sitt nästa inlägg till att specificera varifrån han tycker att dessa pengar ska tas i försvarets nuvarande verksamhet. Är det mer av den internationella solidariteten Bosse Ringholm vill skära bort? Ska vi lämna fler internationella insatser, eller handlar det om förbandsverksamheten på orterna runt om i landet? När Bosse Ringholm satt i regeringen lade de ned 60 förband och verksamhetsställen, men det räcker inte, säger Ringholm - ta mer pengar! Specificera, konkretisera och ge oss dina beräkningar, Bosse Ringholm!
Fru talman! Sten Tolgfors sällar sig nu till den växande skara statsråd som förbereder sig för att gå i opposition. Sten Tolgfors använder 95 procent av sitt inlägg till att ställa frågor till mig som socialdemokrat. Interpellationsinstrumentet är ju till för att riksdagsledamöter i oppositionen ska kunna fråga statsråden, men jag förstår att Tolgfors och andra nu förbereder sig för oppositionstiden genom att börja ställa frågor. Det är bra att ni ställer frågorna. Ni kommer att få svar på dem under nästa mandatperiod när det blir en annan regering. Tolgfors hade rätt i ett enda avseende, måste jag erkänna: Anders Borg deltar inte i debatten. Det står i och för sig honom fritt att göra det, men regeringen har valt att skicka fram Tolgfors som ammunition i stället för Borg. Mina två enkla, raka frågor var: Står Anders Borgs löfte, propå och utfästelse från sommaren 2007 att minska försvarets kostnader med 4 miljarder kronor fast? Jag förstår att det är pinsamt för Anders Borg att säga här i kammaren att nej, det där klarade jag inte. Regeringen tyckte något annat. Björklund, Tolgfors och vilka det nu var förändrade bilden, så det blev ingen nedskärning på 4 miljarder kronor. Men då kunde ju försvarsministern svara på frågan och säga att det är inte aktuellt med de 4 miljarder som Borg talade om för två och ett halvt år sedan, så har vi rett ut den frågan. Då har vi också den andra frågan rätt enkelt utklarad, nämligen att Borg lovade att nedskärningen av försvarskostnaderna med 4 miljarder kronor skulle användas för att finansiera skattesänkningar. Alltså finns det ingen finansiering av skattesänkningarna, utan skattesänkningarna kommer, precis som vi socialdemokrater sade redan sommaren 2007, som vi sade 2008 och som vi har sagt i år och som regeringen nu själv tvingas konstatera, inte att finansieras alls. Det är ofinansierade skattesänkningar à la vanlig moderat budgetteknik. Vi har sett sådana på 70-talet. Vi har sett sådana på 90-talet. Vi ser sådana nu efter valet 2006 - ofinansierade skattesänkningar som Moderaterna står för. Detta leder till att det stora överskott på 70 miljarder som Socialdemokraterna lämnade över till Anders Borg nu slutar i ett underskott på ett par hundra miljarder kronor. Det var dessa två enkla frågor jag ställde till regeringen, Sten Tolgfors. Om regeringen nu har valt att skicka fram Tolgfors i stället för Borg för att svara på Borgs påstående får väl regeringen stå där och säga att nej, det blir inga nedskärningar. När det gäller de där 4 miljarderna har vi kört över finansministern, och finansministern får för övrigt skaffa sig krediter för att kunna sänka sina skatter på samma sätt som han har gjort de senaste åren. Jag tycker som sagt var att det är intressant att vi vecka efter vecka ser statsråd stå här utan svar på frågorna. De väljer att ställa frågor till oss i oppositionen. Ett bättre tecken inför valet 2010 kan man inte ha: Regeringen inte bara retirerar, de är mer eller mindre på väg att avgå, eftersom de har börjat vänja sig vid oppositionsrollen genom att ställa frågor till den nya majoritet vi kommer att få i Sveriges riksdag 2010. Varsågod att fråga vidare, Tolgfors! Vi ska svara efter 2010.
Fru talman! Bosse Ringholm är synnerligen bra på att vara i opposition; det är väl ett starkt skäl till att han kommer att få vara kvar där. Det är nämligen så, fru talman, att jag utgår från att en tidigare finansminister, ett erfaret statsråd, faktiskt kan ta del av budgetpropositioner, av försvarspropositioner där han i detalj, tabellsatt i kapitel för kapitel och förslag efter förslag, kan ta del av regeringens förslag. Där fanns alla de besked att finna som han nu ställer interpellationer om. Det är möjligt att de är kortare och kärnfullare; vad vet jag? Men alla de besked som Bosse Ringholm eftersöker har ju lämnats till riksdagen. De har också behandlats av riksdagen. Och som jag sade i mitt första svar och i mitt andra svar planerar vi och försvaret utifrån oförändrade försvarsanslag. Det framgår av försvarspropositionen och av budgetpropositioner, så svaren finns där. Jag noterar, fru talman, den förvåning som Bosse Ringholm har i rösten när han faktiskt får svar på sina frågor. Ställer man en interpellation om försvarsanslag får man ett svar om försvarsanslag. Det är precis vad Bosse Ringholm har fått. Sedan tycker jag att den tidtabellsexercis som Socialdemokraterna ägnar sig åt är synnerligen underhållande. I alla debatter jag har haft under det här året med företrädare för oppositionen och Socialdemokraterna i synnerhet har man utlovat att när vi lägger fram inriktningspropositionen kommer inte bara Socialdemokraternas svar, utan då ska ni reda ut vem av de fyra är Socialdemokraternas egentliga talesman i försvarsfrågor. Är det Anders Karlsson med minusbelopp? Är det Björn von Sydow med plusbelopp? Är det Håkan Juholt vid Försvarsberedningen, eller är det Bosse Ringholm med sitt nyvakna intresse? Sedan kommer propositionen, motionstiden löper ut, och vi väntar med spänning på den gemensamma motionen från oppositionen. Vad kommer? Det kommer tre separata motioner med separata inriktningar, inget gemensamt besked. Men man har sagt något år att när propositionen läggs fram om försvarets framtida inriktning kommer den samlade oppositionens svar. Det kommer under nästa mandatperiod, säger Bosse Ringholm. Förvänta er ingen försvarspolitik från Socialdemokraterna nu i år och inte nästa år, inget gemensamt alternativ utan efter valet i det så kallade öppna mandatet, som Göran Persson, Ringholms gamla kollega, gjorde sig känd för, kommer svaret. Det kommer efter valet, inte före valet, inte som svar på propositionen och icke i budgetar utan sedan, ett där och då-försvar i alla tänkbara avseenden. Jag kan upplysa Bosse Ringholm, som har ett visst intresse för ekonomin sedan tidigare, om att den socialdemokratiska motionen är kraftfullt underfinansierad. Det är väl pengar som ni får ta från välfärden. Bara det förslag som ni har lagt fram om att öka antalet värnpliktiga under de första tre månaderna med 8 000 relativt vad Försvarsmakten bedömer vara ett reellt behov kostar 700 miljoner. Icke någon finansiering, inga omprioriteringar, ingen specificering, utan det ska tas inom ramen för anslag som minskas med ytterligare 2 miljarder. Det är att kratta vägen för de kommande svarta hålen i det socialdemokratiska försvaret. Den här motionen är full av inkonsekvenser. Det gäller till exempel synen på anställda. Man kritiserar regeringen för ett system med yrkessoldater och vill ha en dominans av kontraktsanställda, samtidigt som det är precis det som regeringen föreslår. Socialdemokraterna går ändå emot. Konsekvensen kan bli ett socialdemokratiskt försvar med heltidsanställda livstidssoldater som vi knappt sett i Sverige sedan Karl XI:s dagar. De kontrakterade soldaterna, som Socialdemokraterna säger sig vilja ha, blir inte på minsta sätt billigare än enligt det förslag som regeringen lägger fram. Möjligen kan en gammal ekonom som Bosse Ringholm klara ut hur ekonomin i Socialdemokraternas motion hänger ihop, möjligen med lite förvåning över att debatten faktiskt handlar om det Bosse Ringholm har frågat om.

Fru talman! Det är väldigt sällan som man som riksdagsledamot i talarstolen kan få sina påståenden bekräftade så snabbt som Sten Tolgfors nu gjorde. Han säger att Sten Tolgfors och en rad statsråd gör sig förberedda för oppositionstiden genom att ställa frågor. Det får Sten Tolgfors fortsätta med. Det enda som många av statsråden tycks vara inriktade på är att öva och förbereda sig för den kommande mandatperioden, då man ska vara i opposition. Fru talman! Jag har inte ställt några frågor om försvarsbudgeten och försvarspropositionen, ännu mindre om några motioner, det enda Sten Tolgfors ägnar sig åt. Jag har ställt frågor om någonting helt annat som Sten Tolgfors över huvud taget inte vill beröra. Jag har citerat ur Expressen sommaren 2007 där Andes Borg säger att skattesänkningar som utlovats till medelinkomsttagare ska betalas genom neddragningar av försvaret. År 2010 ska försvarets anslag ha minskat med 4 miljarder om året, eller cirka en tiondel. Jag har frågat om det gäller fortfarande. Då skulle Sten Tolgfors kunna säga: Nej, det gäller inte, vi ska ha oförändrade försvarsanslag. Men det säger han varken i det skriftliga svaret eller här. Jag förstår att det är pinsamt för Anders Borg att säga: Jag tyckte det sommaren 2007, men jag har körts över både en och två gånger av kollegerna i regeringen. Det blir inte så. Därmed hade Borg inte behövt besvara frågan hur han skulle finansiera skattesänkningar som han skulle göra via minskade försvarsanslag. Eftersom han inte ens klarade den första uppgiften kunde han rimligen inte heller klara den andra uppgiften, det säger all logik. Men försvarsministern diskuterar i stället vilka frågor han ska ställa under nästa mandatperiod till Socialdemokraterna om försvarspolitiken. Grattis, gör gärna det! Det var inte det min interpellation handlade om, fru talman, och det hade kanske kunnat uppmärksammas även av herr försvarsministern.
Fru talman! Nej, Bosse Ringholm, jag ställer inte några frågor under nästa mandatperiod, jag ställer dem nu. Jag har inte ställt dem bara i dag och vid varje annan försvarsdebatt där jag försökt tala med en socialdemokratisk företrädare. Svaren uteblir. Bosse Ringholm säger att jag inte uttalar att det är fråga om oförändrade försvarsanslag i mitt första eller mitt andra svar. Då får jag väl läsa igen det första svaret, som dessutom har lämnats skriftligt - "vilket innebär oförändrade försvarsanslag". Det står i näst sista stycket, sista meningen. Punkt på den debatten. Bosse Ringholm svävar uppenbarligen fortfarande i osäkerhet med anledning av ett uttalande som gjordes sommaren 2007. Efter 2007 kom 2008, och efter 2008 kom 2009. Det klarades ut för en god tid sedan att regeringen planerar utifrån oförändrade försvarsanslag. Det vi gör är att vi effektiviserar materielförsörjningen och flyttar pengarna för att stärka förbandsverksamheten. Detta är i kraftfull kontrast till Socialdemokraterna, som vill skära 2 miljarder, inte bara detta år utan nästa år och nästa år och nästa år. I själva verket är det enda fundament som finns mellan de tre oppositionspartierna att man vill skära 2 miljarder varje år på försvaret. I övrigt spretar det åt alla olika håll. Jag begär inte att Bosse Ringholm svarar under nästa period, jag begär svar nu från Socialdemokraterna. Jag noterar att inte ens den så erfarne Bosse Ringholm hade några som helst svar att lämna om den socialdemokratiska politiken.